Fru talman! Jag tänker inte bemöta herr Werners i Malmö allmänt sura inlägg i debatten utan bara ta upp vad han sade på slutet. Menar herr Werner att en utredning som görs, som remissbehandlas och som läggs till grund för en proposition skall stå över till ett kommande år bara för att vi då har en annan majoritet i riksdagen! Det är ett orimligt påstående som herr Werner gör. Det arbete som har föregått propositionen är gjort under lång tid. Följaktligen är det ett sakligt underbyggt, starkt förslag, som har vunnit stor anslutning. Om herr Werner inte har kunnat ansluta sig till alla delar må vara hänt, men att han fördenskull kritiserar regeringen för att den lägger fram en proposition som är så väl underbyggd som denna, det har jag väldigt svårt att förstå.

Fru talman! Jag har tidigare i dag varit inne på den motion som vi har väckt.

Om man då i socialutskottets betänkande drar tillbaka tillsynen och de krav som hänger samman med den, har de enskilda organisationerna egentligen fått mer frihet att ordna sin verksamhet. Man har inte snörpt åt utan snarare löst upp det hela, och det måste betecknas som en fördel av de kristna församlingarna — om det är dem det är fråga om — och andra.
Fru talman! Låt mig till herr Karlsson i Huskvarna säga att jag förmodar att regeringen har många propositioner under arbete, som inte hinner läggas fram nu utan som kommer på det nya året. Man kunde väl ha ordnat på samma sätt med den här propositionen. Vi hade sparat tid, herr Karlsson i Huskvarna. Nu får vi ta upp ärendet igen under den allmänna motionstiden. Jag är inte sur, men jag får väl säga vad jag menar och uttala min besvikelse — både som kristen och som präst. När vi har kristna grupper i riksdagen som för fram tanken att också den kristna fostran skall få plats i samhällsarbetet, när det finns motioner som vill driva den linjen och motionärerna sedan går ifrån det hela, då kan man väl inte känna annat än besvikelse. Man skall väl inte vara glad när man inte har anledning att vara det. Läser man motionen 2047 noga, finner man att anslagsfrågan där inte tas upp. Man undrar vad motionsyrkandet syftar till när man bara rakt ut i det blå önskar göra det konstaterandet att en kristen förskola skall jämställas med kommunens grundskola. Det finns ju inget motiv för det. Herr Svensson i Kungälv har har tagit ytterligare ett steg och menar att kommunerna mycket väl kan ha kompetensen att besluta om bidrag till sådan verksamhet.
Fru talman! Herr Werners i Malmö inlägg är typiskt för de människor som agerat i många avseenden i denna fråga, varav många fått en hel del om bakfoten beträffande propositionen. Herr Werner kan ju knappast ha fått propositionen om bakfoten, om han har läst den ordentligt. Till herr Werners upplysning vill jag säga att propositionen lades fram i juni månad. Herr Werner har alltså haft god tid på sig både att läsa den och att skriva motioner i anledning av den. Han har således sannerligen ingen anledning att klaga över det förhållandet att propositionen behandlas så här i slutet av sessionstiden.
Fru talman! Jag vill replikera till vår käre präst nerifrån Malmö att han har följt med i diskussionen mycket dåligt när han säger att den motion som vi väckte inte hade någon bakgrund. Ja, men den tolkning av s. 64 och 65 i propositionen, som nu håller på att bli berömda, gick ut på att det skulle bli ett förbud mellan kl. 9 och 16 för kristen barnverksamhet. Jag säger att den tolkningen i och för sig var felaktig. Men den tolkningen fanns, och det var anledning att i den situationen undanröja den och få ett klarläggande på den punkten. Det har vi ju också fått i utskottsbetänkandet. Om man vidare ställer organisationsskolor och enskilda skolor, som icke drivs av kommunerna, under samhällelig tillsyn, medför det en annan komplikation som man inte skall glömma, nämligen att dessa skolor då inte får ta ut någon avgift. Då återstår, fru talman, den utvägen att alla typer av förskolor får dels statsbidrag, dels kommunbidrag upp till 100 procent av kostnaderna. Vem som helst skulle då kunna bilda en organisation och starta en förskola och från samhället få ett anslag på 100 procent. Med en sådan ordning menar jag att vi skulle ha rivit upp fältet för den allmänna förskolan, och jag tror inte att någon i denna kammare egentligen vill ha en sådan utveckling. Det är vårt allmänna synsätt på denna punkt. Vi har vidare, fru talman, i utskottsbetänkandet en stark skrivning om att det i förskollärarutbildningen skall intas undervisning i etiska och religiösa frågor. Det är någonting som inte har funnits tidigare. Med hänsyn till detta kan jag säga att vi har vunnit mycket på denna punkt.
Fru talman! Jag vill till herr Karlsson i Huskvarna säga att detta inte är mycket att träta om. Propositionen blir inte annorlunda om jag läser den fem eller tio gånger. Men det är en händelse som ser ut som en tanke att man lägger fram detta ärende under den sista veckan av sessionen. Efter nyåret kommer som bekant en ny politisk konstellation. Med det tillägg som herr Svensson i Kungälv gjort om den kommunala kompetensen skulle motionärerna mycket väl också ha kunnat ställa sig bakom reservationen 3. Det skulle inte på något sätt ha rimmat illa.

Fru talman! I den livliga debatten kring propositionen om förskolan har man med skäl framhållit att grundtanken i förslaget utgör ett naturligt och värdefullt uttryck för vårt samhälles omsorg om barnen.

Utredningen tar ytterst knapphändigt upp hela frågan om de allmänna etiska och religiösa livsfrågornas plats i förskolan. Man skjuter undan dem med en hänvisning som i huvudsak beträffande detta åldersstadium är av rent teoretiskt värde. Man hänvisar nämligen till att barnen skall bibringas förutsättningar att på sikt själva fatta sina beslut. Utredningen hänvisar vidare till det nödvändiga samarbetet mellan föräldrar och personal på den här punkten. Det är mycket vackert tänkt, fru talman, och det är självfallet ett fint och övergripande mål, men med rätta har man i debatten frågat sig vad som i praktiken händer om — som så ofta sker — tidsbrist och stress och arbetsuppgifter hindrar förverkligandet. I sig är det väl en lovvärd ambition att skydda barnen för varje form av åsiktsförtryck, men en allt bredare opinion i vårt land, som väl att märka skär genom alla partigränser, har börjat fråga sig, om man inte är mycket nära att kasta ut barnet med badvattnet.

Jag undantar därvid icke, fru talman, heller de stora invandrargrupperna i vårt land, grupper för vilka religionen ofta spelar en direkt ingripande roll i den dagliga tillvaron. En uttalad respekt för religiösa livsnormer har krävts från en rad samfund och sammanslutningar som riktlinjer inom förskolan, och en rad motionärer i denna fråga har understrukit behovet av att i direkt positiv anda avfattade anvisningar för förskolan utfärdas.

Jag hoppas också att en vaken och medveten opinion i vårt land skall utgöra den bästa borgen för att så sker. Fru talman! Jag har inget yrkande; jag har bara velat understryka dessa synpunkter.

Fru talman! Jag skall glädja kammarens talman med att jag, eftersom tiden är långt framskriden, skall stryka ordentligt i mitt väl förberedda anförande. Men några korta synpunkter vill jag framföra.

Härom torde icke råda något tvivel, och jag kan i det fallet hänvisa till herr Hyltanders innantilläsning. Den allmänna opinionen — en stor del av den i varje fall — har också uppfattat regeringsförslaget på samma sätt, och det är därför det har mötts av denna starka kritik. Jag upplever detta regeringsförslag som intolerant. Jag finner det obegripligt att statsrådet Odhnoff och regeringen i propositionen utmålar den förskoleverksamhet som bedrivs av bl.a. svenska kyrkan som en fara. På s. 65 i propositionen slås fast att ett av de grundläggande målen för den kommunala förskolan är att bredda barnens kontakter och motverka segregationstendenser inom samhället.

Jag är moderat och har haft barn som varit i den ålder det här gäller — fem och sex år — och som har lekt med barn från organiserat kommunistiska hem. Det finns icke några grupperingar i den åldern. Det var många motioner som väcktes i anledning av denna proposition. Man krävde en ändring så till vida att de kristna förskolorna skulle utgöra likvärdiga alternativ till kommunala förskolor. Som jag nämnde har också Broderskapsrörelsens representanter, med herr Svensson i Kungälv som förste undertecknare, väckt en motion, som varit rätt omtalad och kanske i viss mån uppreklamerad — det finns negativa uttryck i texten. De kräver emellertid, som också herr Svensson i Kungälv här framhållit, ett förtydligande i vad gäller de kristna förskolornas situation. Alltnog, opposition lönar sig, i varje fall till en viss del. Utskottet har i sitt betänkande plockat bort det uttalade konkurrensförbudet. Utskottsmajoriteten avstyrker dock det från borgerligt håll framförda kravet att kristna förskolor skall klassas som alternativa förskolor, eftersom detta enligt socialdemokraternas syn skulle vara ägnat att motverka ett av huvudsyftena med den allmänna förskolan, nämligen att förhindra uppdelning av barn efter föräldrarnas livsåskådning. Men, fru talman, det som jag finner vara ett allvarligt observandum är regeringspartiets grundsyn på förskoleverksamheten. Det torde icke råda något tvivel om att den socialistiska grundsynen och ideologin bakom propositionens text är att samhället klarar uppfostran av barnen på det bästa sättet. Det är därför denna proteststorm har åstadkommits. Man förnekar naturligtvis inte att de kristna förskolorna har 'ett existensberättigande, men man hävdar bestämt att samhället är skickat att klara förskoleverksamheten bättre. Det kan klart utläsas att socialdemokraternas uppfattning är att den av samhället drivna förskolan är överlägsen den kristna förskolan, och detta slog också herr Karlsson i Huskvarna fast ordentligt i sitt anförande. Herr Karlsson i Huskvarna sade också med något av triumf i stämman att de kristna samfunden skall tillåtas bedriva förskoleverksamhet. Ja, det är helt klart. Men samtidigt deklarerade herr Karlsson att några statsbidrag, någon jämställdhet med den kommunala förskolan, är det inte fråga om. Fru talman! Bland undertecknarna av den motion från Broderskapsrörelsens håll som jag nämnde finns det ett aktuellt namn, nämligen den nyutnämnde utbildningsministern Bertil Zachrisson. Nu vet jag att den här frågan handlagts av fru statsrådet Odhnoff och att det alltså är ett annat departement än utbildningsdepartementet som har ansvaret. Men denna fråga är ändock nära knuten till skolan sammantagen. Därför förvånar det mig en smula att inte utbildningsministern är närvarande här och deltar i debatten — han har ju deltagit i diskussionen i massmedia och gjort vissa uttalanden i tidningarna. Han är en i allra högsta grad intressant person i det här sammanhanget med den position han har. Vid en sammankomst häromdagen i Katarina kyrka här i Stockholm intervjuades det nya statsrådet Zachrisson av en partivän om sin syn på s.k. kristna förskolor. Enligt ett flertal tidningsreferat från denna utfrågning slog den nya utbildningsministern fast att man inte vill ha alternativa skolor, så att kristna, kommunister och andra grupper sitter i var sin skola i ett segregerat samhälle. Herr Zachrisson gjorde också andra uttalanden vid det här tillfället som jag tror att många har reagerat mot. Jag tror att det var många även i den här kammaren som trodde att det skulle bli en annan och generösare och positivare inställning till de här frågorna efter skiftet på utbildningsministerposten. Men det är en snål och aggressiv inställning, tycker jag, till kraven på viss frihet inom skolsystemet. Måhända är det husbondens röst man hör när den nye utbildningsministern talar. Emellertid är det beklagligt att regeringen har den här inställningen i dessa och liknande frågor. Jag tycker att man upplever det som om regeringspartiet, som dock är ett minoritetsparti med 40—42 procent av väljarna, uppträder som ett parti med en kraftig majoritet på sin sida. Jag har ett behov av att säga att det vore skönt om vi fick en ny regering av borgerlig färg med en annan syn på de här mycket viktiga frågorna. I slutet av sitt anförande raljerade herr Karlsson i Huskvarna om att de borgerliga politikerna vid behandlingen av förskolefrågan uppträder på samma sätt som när KDS uppträdde på den politiska arenan. Då anslöt sig flera borgerliga partier till den kristna gruppen, sade herr Karlsson. Det var ju en orimlig parallell, men man kan ju undra vad det var för fel iatt borgerliga politiker löste medlemskort i kristna grupper. För stora grupper är den fråga som vi nu behandlar utomordentligt viktig, och jag tycker att det tyder på ett starkt politiskt intresse för frågan att man bland allmänheten företar namninsamlingar o. d. Det är väl också helt riktigt, herr Karlsson i Huskvarna, att folkvalda ombud agerar i frågor som de vet omfattas av ett stort intresse av den breda allmänheten! Det kan man faktiskt kräva av dem. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där moderata representanters namn återfinns.
Fru talman! Det finns väl ingen anledning att orda mycket i anledning av herr Fridolfssons i Stockholm inlägg. Men herr Fridolfsson påstod att jag raljerade när jag jämförde den opinionsbildning man nu bedriver med den som förekom i samband med bildandet av KDS, då som jag sade en del borgerliga politiker anslöt sig till riksdagens kristna grupp, och då vill jag säga att jag har aldrig förmenat politikerna att ansluta sig dit. Jag tog bara det som ett exempel på hur man i vissa lägen reagerar, och den uppgift jag lämnade står jag för. Vidare sade herr Fridolfsson att det är en snål och aggressiv inställning regeringspartiet här visar. Ja, man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om frågorna, men kom inte och säg, herr Fridolfsson, att det är en snål inställning som visas, när vi satsar så mycket pengar på den allmänna förskolan som det här rör sig om! Dessutom har vi sagt att de som vill bedriva annan verksamhet vid sidan om den kommunala förskolan gärna får göra detta, men vi anser inte att det till den verksamheten skall utgå något statsbidrag. Så enkelt är det, herr Fridolfsson. Jag har aldrig förmenat den kristna rörelsen att bedriva förskoleverksamhet. Tidigare har jag t.o.m. sagt att i sådana skolor får man gärna sjunga psalmer och undervisa i kristendom. Det är ingen snål eller aggressiv inställning, herr Fridolfsson, utan det är bara en konsekvens av vårt ställningstagande. Vi satsar på en allmän förskola, sedan får de som vill bedriva en förskola vid sidan om gärna göra det.

Fru talman! Vad herr Karlsson i Huskvarna nu sade om regeringens och socialdemokraternas agerande i denna fråga och om den snålhet och aggressivitet som jag talade om i mitt huvudinlägg tycker jag bekräftade att jag hade rätt. Herr Karlsson sade att han inte förmenar de kristna organisationerna att bedriva förskoleverksamhet, men samtidigt hävdar han att till den verksamheten skall det minsann inte ges några pengar från staten. Det är väl alldeles klart att inte regeringen kan förmena de kristna organisationerna, svenska kyrkan och fria samfunden rätten att driva förskola. Det tror jag väl inte heller att herr Karlsson i Huskvarna gör. Det skulle bara fattas att regeringen skulle förmena de kristna organisationerna att bedriva en verksamhet som de själva betalar kostnaderna för! Vad jag hävdar — och där tror jag att jag har många meningsfränder — är att man reagerar emot att regeringen förvägrar de kristna förskolorna att bli jämställda med de kommunala. Det är det som är själva huvudfrågan. Jag tror att det får räcka med den kommentaren till herr Karlssons inlägg.
Fru talman! Ja, det är där skillnaden ligger, herr Fridolfsson. Vi anser att det skall finnas en allmän förskola — det är den som vi satsar på. Sedan må de andra driva sin verksamhet som tidigare. Utgår det några statsbidrag i dag till den kyrkliga eller frikyrkliga förskoleverksamheten? Nej, det gör det inte. På den punkten är det följaktligen ingen skillnad mellan läget i dag och läget den dag då lagen om allmän förskola träder i kraft. Vad herr Fridolfsson sade om statsrådet Zachrisson vill jag inte kommentera, men jag vågar säga att det arbete som herr Zachrisson tidigare gjort visar att han har en generös inställning till dessa problem och att han kommer att göra en verkligt god insats även i fortsättningen. Till resonemanget om att socialdemokraterna med sina 42 procent av väljarkåren, som herr Fridolfsson sade, på något sätt skulle uppträda övermaga vill jag bara säga att siffran var 43,6 procent. Rätt skall vara rätt, herr Fridolfsson.

Fru talman! Vi vill att de kristna förskolorna skall vara jämställda med de kommunala förskolorna på alla sätt. Därmed avser vi även den ekonomiska aspekten. De skall vara alternativa förskolor. Det procenttal jag angav för det socialdemokratiska partiets andel av valmanskåren var 40—42 procent. Det ligger i närheten av det.

Fru talman!

Den här debatten håller nu på att nå sitt slut. Det gör att det mesta redan har sagts. Men för att inte någon skall kunna beskylla mig för att vara sur vill jag börja med att uttala att det lagförslag om förskoleverksamhetens utbyggnad, som nu föreligger, i sina huvuddrag har hälsats med tillfredsställelse. Det gör det också av mig. Det är viktigt att barnen inte bara bereds tillsyn under den tid föräldrarna är engagerade i produktionen, utan att de också bereds tillfälle till stimulerande sysselsättning och social fostran. Detta behov har funnits länge, och det är sannerligen hög tid att verksamheten lagfästs och ges ett effektivt stöd av statsmakterna. Det är oss allmänt bekant — det har nämnts tidigare i dag — att det även tidigare funnits förskoleverksamhet, trots att det inte har funnits lagregler i samma utsträckning som nu föreslås. Jag kommer att något beröra de nu existerande förskolorna och deras framtida existens. De nu existerande förskolorna har organiserats och uppbärs alltjämt av ideella skäl. Det har krävt betydande insatser av såväl ekonomisk som personlig art. Man har nu lokaler, man har personal och man har utrustning. Många av dem har knutit kontakt med befolkningen på berörda platser. De har samlat erfarenheter, som har använts för ytterligare utveckling. Inte minst folkopinionen som under senaste tiden gjort sig gällande på olika sätt — och som förmodligen varje riksdagsledamot blivit berörd av — vittnar om det förtroende människor har för de nu existerande förskolorna och den betydelse dessa förskolor anses ha. Det är med dessa fakta för ögonen som jag med ett visst vemod konstaterar den nedklassning i värde som dessa trots allt har fått i propositionen. Jag delar den uppfattningen att man har måst läsa propositionen på det sättet, att dessa förskolor egentligen inte borde få fungera samtidigt som de kommunala förskolorna. Nu har statsrådet Odhnoff rättat till det som ansetts som ett missförstånd, och det har också i betänkandet uttalats, att de skall få bedriva sin verksamhet samtidigt som den kommunala förskolan. Jag anser att dessa förskolor borde kunna vara en värdefull tillgång då förskolan skall byggas ut: där finns dock lokaler, personal och en viss erfarenhet. Herr Evert Svensson gav ett mycket intressant konkret exempel på hur det kan förhålla sig i en kommun — hans egen hemkommun förmodar jag. Han sade att det där finns en förskola som har — tror jag — studieförbunden som huvudman och som, efter vad jag uppfattade, omfattar 230 elever. Vidare finns en kommunal förskola som omfattar ungefär 300 elever. Nu skall kommunen göra upp en plan för förskolans utbyggnad. Då frågar jag: Hur tänker den kommunen använda de tillgångar som finns — lokaler för 230 barn, en personalstyrka för 230 barn och, förmodar jag, en viss utrustning? Hur skall dessa tillgångar användas i samband med att kommunen gör upp planen på förskolans utbyggnad? Skall kommunen göra upp planen utan tanke på att dessa resurser finns inom kommunen? Herr Nelander och jag m.fl. har föreslagit att sådana tillgångar, om de finns, bör få inräknas i den plan som kommunen gör upp. Behövs inom den kommunen förskola för exempelvis 600 barn — jag känner inte till de verkliga förhållandena — skulle man, om man använde alla resurser som nu finns, inte behöva bygga ut för mer än ungefär 70 barn. Men skall man inte få räkna med de resurserna måste man bygga ut för 300 barn, och då kommer det inom kommunen att finnas en oanvänd resurs. Nu sägs det att denna förskola, som sålunda har en annan huvudman än kommunen — i det här fallet var det studieförbunden, men på en annan plats kan det vara ett kristligt samfund, svenska kyrkan eller en nykterhetsorganisation — skall få bedrivas även i fortsättningen. Men det kan väl inte vara meningen att barnen skall gå i två förskolor: först i den kommunala och sedan i en annan! Det räcker om de går i en förskola. Dessa alternativa förskolor kan inte få statsbidrag, säger herr Karlsson i Huskvarna. I den motion där jag står som huvudmotionär begär vi att dessa platser skall räknas in i den plan som kommunen gör upp. Därmed får kommunen statsbidrag för alla de barn som kommunen har förskola till. Jag förmodar att det inte finns någon kommun som, om statsbidrag lämnas för ett visst antal förskoleplatser, inte låter detta bidrag slussas vidare till dem som bekostar förskoleplatserna. Det finns ett uttryck i propositionen, som utskottet sedan så att säga gett sin tillstyrkan till, men som är litet oklart. Det står i propositionen på s. 65: ”Kommun bör inte ges rätt att fullgöra sina skyldigheter enligt lagförslaget genom att överlåta på t.ex. församling inom svenska kyrkan eller privat organisation att bedriva förskoleverksamhet enligt samma förslag.” Betyder begreppet ” överlåta” att man inte skall kunna använda resurserna? Och om man använder resurserna, bör väl statsbidrag kunna utgå för dem. Då är frågan vem som skall vara huvudman. Jag förstår att det kanske bränns på den punkten. Det gör väl i och för sig ingenting om kommunen får ta ansvaret för alla förskolorna, men är det nödvändigt att fördenskull ta bort en skolas karaktär? Det är väl detta frågan gäller.

Självfallet är för de allra flesta föräldrar barnens fostran en viktig angelägenhet. Man vill ge dem en så god grund som möjligt för att bli dugliga sam hällsmedborgare. Det är förståeligt om föräldrar med kristen livsåskådning, som de uppfattar som det högsta värde livet kan ge, är angelägna att deras barn under den för utvecklingen viktigaste tiden bibringas attityder och värderingar som är positiva i förhållande till denna livsåskådning. Inte enbart föräldrar med kristen livsåskådning, utan även många andra har sådan respekt för vårt kristna kulturarv att de gärna vill föra dessa värderingar vidare till sina barn. Inte minst livsåskådningsmässigt är många föräldrar angelägna att deras barn skall få denna förankring, som de själva uppfattar som väsentlig för livsföringen. I internationella sammanhang har genom upprättade konventioner utrymme beretts föräldrar att i frågan om fostran och utbildning i betydande utsträckning öva inflytande. Det bestyrker ytterligare, tycker jag, att det är viktigt att föräldrarna har valfrihet i detta sammanhang. Jag anser att denna synpunkt bör vinna beaktande vid utbyggnaden av förskolan och anser att det utan negativa konsekvenser bör kunna ske genom att valfrihet skapas. Sker så, kommer förskolan att mötas med positivt intresse — därom är jag övertygad — av praktiskt taget hela vårt folk, även av dem som under den senaste tiden på olika sätt givit uttryck för oro. Statsrådet Odhnoff sade för en stund sedan att det är viktigt att skapa förståelse och god kontakt mellan föräldrar och förskola. Jag tror det är utomordentligt viktigt att vi just på den här punkten går till mötes den starka opinion som finns. Många föräldrar är angelägna om att deras barn alltjämt skall få vara i en kristen miljö. Jag vill sålunda som en sammanfattning hemställa att riksdagen beslutar, att av den svenska kyrkan och av andra kristna ideella organisationer bedriven förskola skall betraktas som jämställd med av kommun bedriven förskola och integreras i den föreskrivna planen. Om det blir så kommer också statsbidrag att kunna beviljas för samtliga efter samma normer. När det nu kommer nya regler för exempelvis lokaler kan det hända att de lokaler som nu används inte är helt tillfredsställande. I så fall tycker jag att det bör bli en generös bedömning av de lokaler som finns, så att förskolan kan skapas fram så snabbt som möjligt. De synpunkter som jag har anfört är upptagna i reservationen 3, och jag yrkar, herr talman, bifall till denna reservation.
Fru talman! Med anledning av en direkt fråga från herr Henmark, som undrar om det är riktigt att ersättning inte skall kunna utgå till andra organ som bedriver förskoleverksamhet om kommunen inte kan ta emot barnen, vill jag säga att kommunerna åläggs att ta emot barnen. När skolan är klar att starta 1975 skall också platser finnas.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag begär ordet igen, men det är ett par synpunkter som jag vill anföra som svar till herr Henmark. Herr Henmark har bekymmer för de förskolor i Kungälv som drivs av studieförbunden och inte av vare sig den svenska kyrkan eller några samfund. Jag tror att problemet är mycket enkelt. Dessa förskolor bedriver verksamhet för barn i åldern 4—6 år. Såvitt jag vet är det en överenskommelse att kommunen skall ta hand om förskoleverksamheten för i första hand sexåringar. Det innebär att om studieförbunden vill fortsätta med att driva denna verksamhet finns det utrymme för dem att göra det. De kan ta hand om barn i lägre åldrar. Jag säger det här därför att jag tycker detta är ett mönster som man kan se över hela landet. Om vi har förskola i kristen regi och samhället tar över förskolan för sexåringar, finns ju fyraoch femåringar kvar. Det finns med andra ord mycket att göra som samhället med all säkerhet tackar för. Här förs ju fram en mycket stark kritik mot att samhället skall ta hand om förskolan. Vi har haft debatter i denna kammare om grundskolan. Där har moderaterna varit ensamma när det gällt att plädera för alternativa skolor, och både från centern och folkpartiet har sagts: ”Vi vill inte gå den vägen. Om man ser det från kristen utgångspunkt vill vi i stället i den allmänna skolan lägga in en religionsundervisning som vi kan acceptera och som gäller alla barn.” I den här frågan om förskolan har moderaterna fått med sig både centerpartiet och folkpartiet i sin konservativa samhällssyn, och det beklagar jag.

Sedan vill jag till herr Svensson i Kungälv säga att det herr Svensson nämnde var precis det som vi har yrkat, nämligen att när det gäller de förskoleplatser som skall finnas bör kommunen kunna gå in och så att säga bekosta dem och sedan få statsbidrag till verksamheten. Jag förstår inte att man skall behöva byta lokal och inte heller att man nödvändigtvis skall behöva byta personal. Om det finns en personalkader, lokaler, material osv. på en skola, skall väl dessa resurser kunna användas även i fortsättningen. Ännu finns ingen läroplan e.d., men så småningom kommer i varje fall en målsättning. Och varför skall man, om förskolorna har samma målsättning, behöva flytta barnen till en annan lokal, om den första är anordnad på ett lämpligt sätt?

Fru talman! Kommunerna får följa de regler som riksdagen beslutar. Beslutar riksdagen att bifalla utskottets förslag går det inte att flytta över medel så som herr Henmark vill.
Fru talman! Min replik på den här punkten är att kommunen tar över förskolan, och de normer som gäller för kommunens förskola får naturligtvis gälla också för den skola som kommunen tar över. Är lokalerna och personalen bra, så är saken all right.

Fru talman! Det är ett riktigt konstaterande som utskottet gör i sitt betänkande att erinringar mot huvudprinciperna i förslaget om förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation framställts främst i två avseenden. Det ena gäller valet av barnavårdsnämnd eller social centralnämnd som handhavare av kommunens förskoleverksamhet och socialstyrelsen som central tillsynsmyndighet. Det andra gäller de framtida möjligheterna för annan än kommun att driva förskoleverksamhet. I båda avseendena har jag några kommentarer att göra. En del därav har redan sagts i olika sammanhang i debatten — en precisering kan då vara nödvändig —, en del kanske tillför nya sakuppgifter och ger ytterligare belysning! Vad beträffar vem som skall vara central tillsynsmyndighet pläderas i motionen 2045, som några moderater står för, för att den centrala tillsynen över den allmänna förskolan för sexåringar, deltidsgrupperna alltså, skall utövas av skolöverstyrelsen. Bakgrunden till den uppfattningen är behovet av lärarkontakt mellan den allmänna förskolan och lågstadieskolan. Den allmänna förskolan för sexåringar skall vara förberedande för den, som man brukar säga, riktiga skolan och skall också enligt målsättningen verka för att övergången mellan de två skolformerna görs mjuk. Barn som kommer till lågstadiet, framhåller vi i motionen, skall i förskolan ha fått lära sig att koncentrera sig på en uppgift, och förmågan att ge och ta emot i en gruppsamvaro skall ha utvecklats. En positiv attityd till grundskolan bör skapas i den allmänna förskolan. Vi menar nu att den garanti för kontinuerlig kontakt och samverkan som väl alla vill vara med om att åstadkomma bäst ernås genom en för förskola och lågstadieskola gemensam huvudman. Skolöverstyrelsen har, vilket kanske är ganska självklart, uppfattningen att förskolan i sin helhet skall förvaltas av skolstyrelserna och skolöverstyrelsen. Den uppfattningen delas av utredningen om skolans inre arbete , liksom av TCO och SACO. En rad lärarorganisationer, som får anses besitta stor sakkunskap, har samma mening. Vid detta tycks emellertid utskottet tyvärr inte fästa något nämnvärt avseende. Därmed har man undvikit en sakdebatt.

Utskottet hänger alltså upp sig på de praktiska svårigheterna att för tillsynsuppgiften ha, som man menar, dubbla huvudmän då det gäller de sexåringar i daghemsverksamhet som under viss tid på dagen skall bilda deltidsgrupper. Jag vägrar att tro att dessa eventuella svårigheter är så stora att de motiverar förlusten av de pedagogiska vinster som kan göras. Skolöverstyrelsen avvisas alltså av utskottet såsom tillsynsmyndighet såväl för förskolan i dess helhet som för den allmänna förskolan för sexåringar. Jag tror att det är ett olyckligt ställningstagande. På sikt kommer det att visa sig både ändamålsenligt och nödvändigt att göra skolöverstyrelsen till central tillsynsmyndighet för hela förskolan, även om motionen 2045 ännu inte funnit den tiden vara inne. Jag yrkar bifall dels till reservationen 13, som visserligen går längre i sin hemställan än motionen 2045 men dock innebär ett tillgodoseende av densamma, dels till reservationen 5 rörande daghemsbarns deltagande i deltidsgrupper. Så långt frågan om tillsynsmyndigheten. Slutligen ytterligare några ord beträffande de redan livligt debatterade alternativen till de kommunala förskolorna. Jag ansluter mig helt och hållet till den mening som inneslutes i reservationen 3, nämligen att den skyldighet som enligt förskolelagen kommer att åvila kommunerna att anordna viss förskoleverksamhet inte får medföra någon begränsning, vare sig när det gäller den tidsmässiga förläggningen eller i annat avseende, i rätten för svenska kyrkan, andra trossamfund, ideella organisationer m.fl. att bedriva förskoleverksamhet. Bland de ideella organisationer som sedan länge med framgång och med stor uppskattning från föräldrarna bedrivit en ganska omfattande förskoleverksamhet befinner sig också landets erkända studieförbund, något som tidigare i debatten en smula har berörts. För verksamhetsåret 1972/73 rapporterar i tillgänglig statistik t.ex. Studieförbundet Medborgarskolan, det studieförbund som jag bäst känner, i hela landet inte mindre än över 4 000 barngrupper med 121 000 verksamhetstimmar och bortåt 58 000 barn. Ungefär tre fjärdedelar av dessa grupper har med förskolan helt eller delvis jämförlig karaktär. Vill man plocka ut någon speciell kommun för att få en regional och lokal belysning av det nämnda studieförbundets verksamhet, kan man t.ex. välja Göteborg, som självklart ligger speciellt mig varmt om hjärtat. Där har Medborgarskolan i detta nu, höstterminen 1973, i gång ett sjuttiotal lekgrupper, som man kallar det, med ett tusental barn. Omfattningen är ungefär densamma termin efter termin med grupperna geografiskt lokaliserade till alla stadsdelar, alltså tillgängliga för föräldrar i hela staden. Därutöver drivs också någon verksamhet av typen rytmisk lek och barnteater. Barnfilmklubbar och liknande är ytterligare en form av barnverksamhet, samlande tusentals barn men inte ingående i vad som kan sammanfattas i begreppet förskola. Siffermaterialet kan mångfaldigas, hämtat från Medborgarskolan eller andra studieförbund. Herr Svensson i Kungälv gav i sitt huvudanförande en bild av hur det förhåller sig i hans kommun. Där har studieförbunden enligt hans uppgift 218 barn i åldern 4—6 år i sina förskolor, medan kommunen har 350 barn. Det är en lysande betygsättning av den utomordentliga roll, större än på de flesta andra platser, som studieförbundens förskolor spelar i herr Svenssons hemkommun. Någon tankeställare inför de här siffrorna har herr Svensson, efter vad jag kan förstå av debatten, inte fått. Kommunen tar över, heter det bara lakoniskt. Och i en senare replik säger herr Svensson att det återstår ju alltid fyraoch femåringarna till studieförbunden, men kommunens förskola skall ha sexåringarna, även om föräldrarna inte vill att de skall gå där. Det bör kanske påpekas att det inte, som några velat och andra fortfarande vill påstå, bara är s.k. borgerliga studieförbund som ägnar sig åt förskoleverksamhet. Allt tal om segregationstendenser och segregationsavsikter borde därmed kunna avföras ur debatten. Sådana fula saker kan väl inte ett socialistiskt studieförbund med barnverksamhet — sådant finns i sinnevärlden — förfalla till? Det som gäller för den ene skall också gälla för den andre, det är en ganska enkel sanning. Och sanningen är den att studieförbunden — jag talar bara om dem, men andra organisationer och samfund gör liknande insatser — bedriver en omfattande och betydelsefull barnverksamhet, som samhället inte får bli utan, vare sig verksamheten bedrivs parallellt med eller endast kompletterande den kommunala förskoleverksamheten.

På annat sätt kan jag inte förstå inställningen att förskolor, drivna av annan huvudman än kommunen, bl.a. skulle uppdela barnen, som det heter, efter föräldrarnas anknytning till viss organisation — som om barn i t.ex. Medborgarskolans förskolor, ditsända av föräldrar som uppskattar den där bedrivna verksamheten, därmed skulle bli segregerade på något vis. Det de har gemensamt är att de går i en bra förskola. Är det segregation, då har det förvisso gått troll i orden. Här hjälper inga senkomna eventuella bedyranden om motsatsen till att inte vara förtjust i förskolor drivna av annan huvudman än kommunen. Garantin för den fortsatta existensen och för det fria utvecklandet av så väl alternativ som kompletterande förskoleverksamhet, som hittills inte varit efter vad jag kan bedöma till annat än gagn och glädje för barn och föräldrar, ligger i en anslutning till reservationen 3. som jag alltså yrkar bifall till. I övrigt ber jag, fru talman, att också få yrka bifall till reservationerna 4, 6, 18 och 19.

Fru talman! Några korta reflexioner under en lång debattdags färd mot natt. Jag tillhör dem som menar att statsrådet Odhnoff ofta har blivit ensidigt och orättvist bedömd, och jag vill gärna börja med att säga detta eftersom jag tvingas polemisera mot henne på en bestämd punkt. I sitt inledande anförande sade fru Odhnoff att förskolepropositionen blivit ”föremål för misstolkningar från vissa håll” och att många människor hade ”blockerats av skrämselpropaganda mot den allmänna förskolan”. Om det nu förhåller sig så som fru Odhnoff säger, har man naturligtvis anledning undra hur det har blivit så att sådana misstolkningar uppstått och sådan skrämselpropaganda förekommit. Det kan vara så att de föräldrar som reagerar är okunniga, ointelligenta, fördomsfulla och kanske rent av illvilliga. Men det kan ju också vara så att propositionen innehåller formuleringar som är dubbeltydiga, missvisande eller klumpiga. Fru Odhnoff antyder att det skulle röra sig om medvetna misstolkningar från den kyrkliga opinionens sida. För min del tror jag att propositionens formuleringar är så till den grad fyrkantiga och utmanande att det inte är underligt att det har blivit opinionsstorm.

Eller kan möjligen opinionsstormar och namninsamlingar ha förorsakats av propositionens egna ord? Barnstugeutredningen föranledde inte någon motsvarande debatt, men den uttryckte sig inte heller lika tvetydigt. I den fortgående debatten har fru Odhnoff men även andra statsråd börjat tala om de kyrkliga förskolor som nu bedrivs som tecken på segregationstänkande. Man använder här ett uttryck som normalt reserveras för synnerligen allvarliga tendenser i ett samhälle — tendenser till rasåtskillnad, till uppdelning av boendemiljö efter inkomstklasser osv. Detta sätt att uttrycka sig vittnar om en betydande okänslighet för hur många svenska föräldrar upplever den miljö som möter deras barn. Att utnämna dem som i många fall varit pionjärer i det lokala förskolearbetet till företrädare för segregationstänkande är egentligen ganska fantastiskt. Vilken verklighetsbild rör man sig då med?

Jag undrar om det inte snarare förhåller sig så att många föräldrar — oavsett egen uppfattning i religiösa frågor — tycker att barnmiljön i vårt land håller på att bli ganska utarmad. Därför har de gärna sänt sina barn till ett närbeläget församlingshem, där barnen har fått leka och sysselsättas precis som i andra lekskolor men där de också har fått lära sig sjunga psalmer och kyrkliga barnvisor, be bordsbön och göra studiebesök i kyrkan. Med ett varligare handlag och med en rimlig känsla för ordens valör hade den konfliktsituation som debatten nu har hamnat i knappast uppstått. Men när föräldrar med barnens bästa för ögonen sänder sina barn till kyrkliga förskolor och sedan blir beskyllda för segregationstänkande kan man inte förmena dem att bli upprörda. Och när präster får läsa hur ett statsråd säger att församlingarna inom svenska kyrkan har ”rätt att anordna kristen verksamhet bland barn i förskoleåldern” undrar de naturligtvis vad som avses med detta. Är det bara en enfaldig truism eller döljer det sig någonting bakom en sådan sats? Ett statsråd kan ha de bästa avsikter men uttrycka sig så illa att hela debatten går snett. Det är detta vi här har fått uppleva.

Fru talman! Åtskilliga av de många föregående talarna har ägnat tid åt att förklara orsakerna till den stora opinionsstorm som mött statsrådet Odhnoffs proposition om den allmänna förskolan. Jag skulle vilja säga att barnstugeutredningen redan från början hade ett omöjligt problem att brottas med — så omöjligt att statsrådet Odhnoff i sin proposition inte har kunnat följa upp utredningens förslag annat än på sikt. Jag syftar då på problemet att integrera två uppgifter i en enda institution, nämligen tillsynseller vårduppgiften och den pedagogiska förskoleuppgiften med betoningen just på förskola. Vi kan runt omkring i världen konstatera att man i olika länder håller på att sänka skolpliktsåldern från sex till fem år. Vi har antagligen tillsammans med några andra länder världens högsta skolpliktsålder, dvs. den ålder när barnen skall börja i skolan. Jag finner det därför tacknämligt och konstaterar med glädje införandet av en allmän förskola, som ger alla sexåringar möjlighet att komma i åtnjutande av en pedagogisk ledning och i viss mån, enligt vad som också sägs i utredningen, någon form av undervisning. Det är emellertid den omöjliga uppgiften att kombinera denna verksamhet med en tillsynsfunktion som orsakat en stor del av den debatt som har förts här i dag. Om vi hade haft en förskola, som begränsat sig till vad deltidsgrupperna i framtiden skall syssla med, hade det — vill jag åtminstone hoppas — varit lättare för statsrådet Odhnoff att i högre grad tolerera alternativa verksamhetsformer. Moderata samlingspartiet har alltid hittills ställt sig positivt till sådan verksamhet, och jag vill betona förskolans betydelse för barnets framtida anpassning i skolarbete och samhälle. Men vi har inte ställt oss positiva till sådan verksamhet som avser att skapa ett monopol. När det gäller tillsynsfunktionen är kraven på tillsynsmyndigheten så stora att det, med endast mycket få undantag, är omöjligt för andra organ än offentliga att träda in och svara för denna funktion. Men när det gäller utbildning i olika former, lekskoleverksamhet osv., kan vi i dag av erfarenhet konstatera att många olika institutioner, inte minst kyrkan och frikyrkosamfunden, genom sin barnverksamhet har trätt in och fungerat många gånger alldeles utomordentligt. När man nu i propositionen vidhåller ett monopol, delvis bunden av samhällets monopol på tillsynsfrågan, tycker jag och många med mig att man i propositionen hade kunnat förvänta sig en större generositet gentemot alternativa verksamhetsformer. Är man övertygad — vilket jag tror att statsrådet Odhnoff är — om att den kommunala förskolan är den bästa av förskolor, då behöver man ju inte frukta konkurrensen. Kvalitet är inte bara fråga om antalet kvadratmeter eller om leksakernas pedagogiska utformning, det är också fråga om livskvalitet. Många, många föräldrar upplever det som ett oberättigat intrång i deras livsuppfattning att de skall förmenas att ge sina barn en fostran som står i samklang med deras livsåskådning. Såväl herr Nordstrandh som herr Wikström tog upp utskottets ord om segregering och uppdelning av barnen efter föräldrarnas livsåskådning. Jag tycker att utskottets yttrande är grundat på en cynism av ofattbart slag. För vem delar upp? Måste inte också i framtiden varje familj och uppväxtsituation för barnen vara unik? Den stora uppgiften för samhället är att kompensera de barn som genom sin bakgrund är sämre rustade än andra, och där är kommunens förskola av största betydelse. Men varför bara den kommunala förskolan? Om alternativa förskolor hade fått samma möjligheter, bl.a. när det gäller det ekonomiska stödet, skulle de givetvis ha kunnat göra motsvarande insats för sådana barn. Det är inte ett jämlikhetstänkande som ligger bakom detta, det är ett likformighetstänkande, som förutom att det strider mot Europakonventionen om respekt för föräldrarätten kan bidra till att skapa ojämlikhet. Sedan statsrådet Odhnoff har förklarat sin proposition har det ju framkommit att alternativ verksamhet får bedrivas, men den får inget stöd av kommun eller stat. Det innebär att den i många fall måste bli avgiftsbelagd. I sin tur betyder det att det kommer att finnas vissa familjer som har råd och möjlighet att skicka sina barn till sådan alternativ verksamhet, medan andra förmenas det. Jag finner detta vara en höggradig ojämlikhet. Likhet är nämligen inte alltid detsamma som jämlikhet. Fru talman! Jag skall i all hast beröra ett par reservationer. I reservation nr 5, som bygger på en motion av fru Mogård och mig, begärs rätt för barn som vistas på daghem under heltid att gå över i deltidsgrupp. Målsättningen i den allmänna förskolan är ju att deltidsoch heltidstillsyn skall vara likvärdiga, men var och en som har besökt ett daghem respektive en lekskola — som vi i dag kallar det — kan konstatera att det med nuvarande ekonomiska resurser inte finns någon som helst möjlighet att likställa det pedagogiska värdet av dessa två tillsynsformer. Bakgrunden till motionen och reservationen är att barn till ensamstående mödrar och barn vilkas bägge föräldrar arbetar inte får komma i en sämre pedagogisk situation därför att de åtnjuter heltidstillsyn. Vissa stora kommuner kan inom heltidstillsynen anordna deltidsgrupper med bara sexåringar, och där finns inte problemet, men problemet finns i de mindre kommunerna, där deltidsgrupperna ofta kommer att ligga i nära anslutning till skolan. Herr Nordstrandh har tidigare talat om betydelsen av att i så hög grad som möjligt integrera deltidsgrupperna med lågstadiet. Till sist, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer där moderaterna förekommer. Jag vill samtidigt instämma i herr Romanus” anförande, där han uttryckte sitt beklagande av att man höjer antalet barn i förskolegrupperna. Jag tycker att det är en helt felaktig utveckling, och jag kommer på den punkten att rösta för reservationen 19.
Fru talman! Tidigare under denna långa debatt har herr Hellström hållit ett mycket analyserande och allsidigt anförande, där han belyst inte bara den proposition som vi nu diskuterar i samband med socialutskottets betänkande nr 30 utan också alla de synpunkter och problem som har kommit fram i anslutning till förarbetena. Jag skall be att få koncentrera mig till två av de tankegångar han förde fram i sitt anförande.

Herr Hellström talade om allas rätt till daghem, om de möjligheter som de rullande femårsplanerna ger kommunerna att verkligen redovisa både de behov som finns och de möjligheter man har att täcka behoven. Han talade också om regeringens stimulanspaket, som ju direkt inbjuder till daghemsbyggande. Jag anser emellertid att småbarnsföräldrarnas behov ytterligare måste poängteras i slutet av den här debatten. För småbarnsföräldrarna är det nämligen inte någon större tröst med en fin reform som verkar först fem och ett halvt år efter det akuta behovet. Som det nu är finns det verkligen, fru talman, stark anledning att hysa oro för att kommunernas heltidstillsyn, i synnerhet när det gäller resurser för de allra minsta barnen, blir alltför begränsad. Vi vet ju att spädbarnsavdelningar på daghemmen upplevs som alltför kostnadskrävande av många kommuner, bl.a. därför att de fordrar mer personal. Efterfrågan på daghemsplatser däremot ökar också för de allra minsta barnen. Många föräldrar som jag har talat med säger att de helt enkelt upplever daghemmen som den tillsynsform som ger mest trygghet och de bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas. Ett villkor är då att spädbarnsavdelningarna är kvalitativt väl rustade. Jag tror att detta bör komma in i den debatt som vi för här i dag. Men den främsta anledningen till att jag har begärt ordet är att jag representerar en organisation som har engagerat sig mycket för förskolan och som har rest krav på en obligatorisk förskola. Vi anser att det är ett jämlikhetskrav för barnen. Det finns en risk för att en icke obligatorisk förskola kan ge de barn ett försprång vilkas föräldrar accepterar förskolans idé. Barnens sociala, intellektuella och kulturella utveckling bör vara oberoende av föräldrarnas inställning till förskolan. Utifrån den grundsynen måste jag erkänna att jag har djupa sympatier för den reservation, nr 2, som fru Marklund har fogat till utskottets betänkande. Å andra sidan säger utskottet, statsrådet Odhnoff och herr Hellström att man tror att man kan uppnå samma mål på annat sätt, att hela talet om obligatoriet så att säga är en tolkningsfråga. Jag har fäst mig vid att utskottet har ”blivit övertygat om att det bör finnas goda möjligheter att genom aktiva insatser från kommunens sida bibringa även familjer, där insikt saknas om betydelsen av att låta barnet gå i förskola, förståelse för att verksamheten i förskolan är viktig för barnets utveckling”. Utskottet är för närvarande inte berett att förorda obligatorisk förskola eller fatta principbeslut därom, eftersom utskottet uppenbarligen anser att detta mål kommer att nås på annat sätt.

Jag hade för min del hellre sett att man gått på obligatoriet. Men nu har regeringen inte valt denna väg, och vi får hoppas att vi på sikt kan nå samma resultat ändå. Det är dock viktigt att syftet med den här diskussionen inte motverkas, om vi talar om en obligatorisk förskola som ett tvång, när den i själva verket är en förmån, ett uttryck för att samhället vill ta på sig ett större ansvar för att barnen får en så god start i livet som möjligt. Låt oss därför slå vakt om målsättningen att på sikt skapa en förskola för alla! Jag har inget yrkande, fru talman.

Fru talman! Jag skall i kraft av min inte särskilt framträdande position på talarlistan kommentera vissa av de vpk-reservationer som utskottstalesmännen redan för flera timmar sedan har polemiserat mot. Men innan jag gör det vill jag göra en kommentar till debatten i övrigt. Innan den här långa debatten började väntade väl jag och många andra att det var barnens tillvaro och förutsättningar, deras praktiska liv i de här institutionerna, som skulle stå i centrum för diskussionen. Därför blir man ganska illa berörd när man kan konstatera att huvudfrågan för flertalet av talarna från den borgerliga sidan inte alls har varit detta, utan det har varit frågan hur man på det lättaste sättet skall bereda sig själv möjlighet att bedriva religiös propaganda bland barn. Jag kan inte inse att det är någonting som är i barnens intresse. Man kan anse vad man vill om religion och religiösa föreställningar, men man får väl ändå ta litet hänsyn till att förskolebarns möjligheter och förmåga till intellektuella abstraktioner, som det ju krävs för att tillgodogöra sig kärnpunkterna och de grundläggande tankegångarna i religiösa föreställningar, är ytterligt begränsade. Följden av detta är att när man försöker införa något slags allmän religiös undervisning för små barn, så kan de inte tillgodogöra sig denna, utan man är tvungen att föra ned undervisningen på en väldigt förgrovad och primitivt konkret nivå. Undervisningen får därför inte som föremål det kristna budskapet eller något annat religiöst budskap, utan den sätter i centrum sådana primitiva föreställningar som Kristi under och diverse mer eller mindre tvivelaktiga berättelser ur Gamla testamentet. Detta primitiva sätt att bedriva religionsundervisning går ju fullständigt vid sidan av det religiösa huvudbudskapet. Och det gör det naturligtvis av det skälet, att för dessa religiösa propagandister på den borgerliga sidan är det inte bibringandet av religiösa föreställningar i och för sig eller bibringandet av kärnpunkten i det religiösa budskapet som är det väsentliga, utan det är deras möjligheter att på något sätt få ett grepp om barnens framtida idébildning och styra den i en reaktionär riktning. Jag för min del anser att barnen i det här samhället skall ha en rätt att slippa bli föremål för den sortens patentreligiösa manipulationer. Jag skall sedan kommentera reservationerna 17. 19, 25 och 26, till vilka jag härmed får yrka bifall. Vpk:s reservation nr 17 gäller kraven på kommunerna att reservera mark för utbyggnad av förskolor och daghem. Utskottet nöjer sig liksom propositionen med att hänvisa till kommunernas allmänna ansvar för den fysiska planeringen. Det visar enligt vår mening att man inte har förstått problemet. I kommunernas fysiska planering ryms ju olika med varandra konkurrerande krav. Olika intressen står emot varandra: bebyggelse mot grönytor, parkeringsplatser mot daghem, körbanor mot cykelbanor. Vanligen är det sådana krav som grundas på kommersiella överväganden som brukar kunna hävda sig bäst i konkurrensen om marken. Socialt motiverade krav måste därför garanteras genom särskild markreservation. I många bostadsområden är det i dag så att det finns överskott på mark för centrumvaruhus och parkeringsplatser, medan daghem och förskolor är underförsörjda. Men frågan har ytterligare en aspekt. Vi vet att utbyggnaden av daghem och förskolor släpar efter både i förhållande till behovet och i förhållande till andra funktioner. I den del av landet varifrån jag kommer, liksom i många kommuner i övrigt har man under åratal satt daghemmen i efterhand och inte sällan motarbetat deras hela idé på det politiska planet. Detta gäller naturligtvis specifikt borgerligt styrda kommuner. Man tvingas i framtiden ta itu med den eftersläpningen. När resurserna för utbyggnaden ställs till förfogande måste det redan i dag ha reserverats mark. Man måste även” i redan färdigställda bostadsområden garantera mark för en högre täckningsgrad än den som råder i dag. Dessa behov måste alltså i dag konkurrera med akuta krav på t.ex. parkeringsplatser eller alternativ bebyggelse. Dagens krav har då alltid lättare att få gehör än morgondagens. Därför måste denna situation förebyggas genom särskilda, förutseende garantier. Det är vad vår reservation gäller. I reservationen 19 tas den viktiga frågan om gruppstorleken upp. På grund av eftersläpningen i utbyggnaden och kommunernas alltför sena ansvarstagande har det uppstått en tendens till ökad reell gruppstorlek, bl.a. genom överinskrivning. Propositionen vill så att säga permanenta och legalisera överinskrivningen. Utskott och proposition för tvivelaktiga resonemang om att överinskrivningen neutraliseras av bortovarofrekvensen. Nu säger väl ändå erfarenheten att det är en undanflykt. Frånvaron är koncentrerad i tiden till speciellt förkylningsperioder och semestertider. Den är starkt växlande. Därför är den knappast något argument för att tillåta en under hela året permanent överinskrivning. En av de brister i daghemmen som äventyrar delar av deras målsättning är just den alltför tilltagna gruppstorleken. Den har sin givna del i det som i dag är daghemmens problem: otillfredsställande tillsynsmöjligheter, svårigheter med individuell uppmärksamhet mot barnen från vårdarnas sida, risker för konflikter och onödiga konfrontationer, hög bullernivå och tröttande miljö för de små. Dessa brister innebär också indirekt ett hot mot daghemmen och deras utbyggnad. De används nämligen politiskt av daghemssystemets kritiker för att slå mot själva grundidén för institutionerna. Genom att inte visa mycket stor omsorg om den inre miljön och om bl.a. en måttlig gruppstorlek spelar man just de nyreaktionära familjeromantikerna i händerna som nu är ute för att sprida fördomar och gammaldags familjeoch könsrollsföreställningar. Detta standardproblem är för övrigt välkänt för personal och personalorganisationer, och vi bör lyssna på dem. Reservationen 25 från vpk tar upp den yttre standarden, närmast tomtstorleken. För närvarande är lekutrymmena vid många daghemsinstitutioner alltför ofta djupt otillfredsställande. I dag är genomsnittssiffran lägre än 50 m? per plats. Bostadsstyrelsen anser att 50 m? bör godtas endast om det finns parklekutrymmen i omedelbar anslutning. Arkitektförbundet förordar en minimistorlek som vid normal förskolestorlek innebär 100 m? per plats. Förskollärare och facklärare kräver 80 m?. Barnstugeutredningen har föreslagit en minimiyta av endast 50 m?, socialstyrelsens rekommendation stannar vid samma låga tal. Propositionen säger över huvud taget ingenting om någon norm. Utskottet vill inte ställa krav på kommunerna men tycker själv att 80 m? kan tjäna som riktmärke. Eftersom den reella standarden är djupt otillfredsställande och eftersom kommunerna här måste få en pådrivande bestämmelse, om de mer negativt inställda bland dem skall åstadkomma hyfsad utestandard, bör 80 m? föreskrivas. Det är olämpligt att över huvud taget diskutera lägre tal, eftersom de mest progressiva kommunerna redan tillämpar 80 m? för nybyggda institutioner. I anslutning härtill vill jag gärna varna för de resonemang som i propositionen förs i vissa stycken, när det gäller s.k. samordning av lekytor inom och utom barnstugans hank och stör. Tanken på integration av förskolorna i den övriga bebyggelsemiljön har naturligtvis på ett rent principiellt plan mycket för sig. Men vi tycker också att propositionsförfattarna här visar en viss brist på praktisk realism. I verkligheten kan detta lätt bli ett försök till motivering för att slå av på ytkraven vid institutionerna. Tanken är också funktionellt orealistisk. Man kan av praktiska tillsynsskäl och personalskäl inte utan vidare släppa lös utomstående barn på dagtid på barnstugans lekområde, och man kan inte släppa i väg barnstugans barn till allmänna parker och lekplatser. Det kan bara ske under betryggande tillsyn och i organiserade former. Allt annat är skrivbordsillusioner. Slutligen kräver vpk i reservation 26 ett systematiskt program för att förbättra och föra upp institutioner med eftersläpande standardnivå till dagens krav. Som det nu är, råder otillfredsställande standard på en mycket stor del av institutionerna. Utrymmen i inre och yttre hänseende är eftersatta. Lekplatsutrustningen är ofta torftig. Gårdar och lekutrymmen består ofta av olämpligt underlag, t.ex. betong eller asfalt. Särskilda utrymmen för mat respektive lek saknas även i många tämligen nybyggda anläggningar. Alltför många institutioner är inrymda i lokaler som inte ursprungligen var avsedda för detta ändamål. Alltför många är också belägna i bullerstörda miljöer, längs högt trafikerade gator. Allt detta måste man på något sätt ta itu med, om inte innehållet i verksamheten skall degraderas. Utskottet vill att man skall avvakta försöksverksamheten med syskongrupper i befintliga lokaler. Men det är en för denna fråga endast delvis relevant försöksverksamhet. Det gäller ju inte bara lokaler utan också många andra delar av miljö och standard. Det gäller problem där försöksverksamheten inte kommer att ge information, t.ex. bullret och trafiken. Det gäller standard som är uppenbart och erkänt eftersatt — försöksverksamhet eller inte försöksverksamhet. Man har experimenterat nog med barnen, med både de fyraåringar som kräver rörelseyta och som ibland bjuds en trång gårdsplats av asfalt och de sexmånadersbarn eller ettåringar som nyss kommit in och som behöver en tyst och någorlunda rofylld omgivning för att klara den ibland problematiska omställningen till institutionsvård. Fru Odhnoff och det värderade socialutskottet har låtit dem vänta många år och uppmanar dem nu att vänta ytterligare, medan ett svällande ämbetsverk, som hittills aldrig hunnit ifatt några normer, skall bedriva försöksverksamhet som till intet garanterar. Det är nu en upprustning måste påbörjas; annars står man inte till svars för anhopningen av miljöoch standardproblem i de institutioner som skall vara ett andra hem — och i många fall mer eller mindre ersätta ett hem — för en växande andel av landets förskolebarn. Bara för nöjet att bekänna sig till kommunernas godtyckliga frihet — i detta fall gentemot barnen — vill åtminstone vi i vpk inte godta sådant som är i uppenbar strid mot barnens bästa.

Herr talman! Talarlistans och debattens längd vittnar om det stora intresse denna fråga omfattas med. Trots vissa meningsskiljaktigheter i detaljfrågor synes det enligt betänkandet vara så att enighet råder om att varje barn bör få möjlighet att gå i förskola ett år före sin skolstart. Jag ser det som en åtgärd svarande mot ett verkligt behov. Vi har olika typer av förskolor, de flesta i kommunal regi, ett mindre antal dels privata, dels av ideella organisationer, frikyrkosamfund eller svenska kyrkan bedrivna. Jag anser det vara mycket positivt att föräldrar, där det finns olika förskolor och där dessa i fråga om lärare, lokaler osv. fyller normala krav, har möjlighet att välja för sina barn.

Om talarlistans längd är ett bevis för hur angelägen hela frågan är, så är de listor fyllda med namn på svenska medborgare som vill värna om kristna förskolor, som många av oss fått motta, ett bevis för hur angeläget det är att också den möjligheten står kvar i fortsättningen. Själv har jag från Linköpings stift listor med över 10 000 namn. Dessutom är det ungefär 600 namn från församlingar inom Örnsköldsviks kommun, som herr Sellgren bett mig överlämna. Jag ber att efter anförandet här få överlämna samtliga namnlistor till statsrådet Odhnoff, om hon då finns i kammaren. Det är möjligt att man från kyrkligt håll sett litet onödigt pessimistiskt på detta, men man kommer svårligen ifrån att det i propositionen inte klart kan läsas ut att statsrådet Odhnoff tänker sig kristna förskolor som fullvärdiga alternativ till de kommunala förskolorna. Under hösten har också statsrådet bl.a. i en intervju i tidningen Vår Kyrka, som ju är ganska spridd i kyrkliga kretsar, givit beskedet: ”Bland barn som omfattas av allmän förskola bör inte församlingen bedriva verksamhet samtidigt med den borgerliga kommunen. Men i åldrarna under sex år kan man göra det.” Jag skulle vara glad om det från tidningens sida vore en missuppfattning av statsrådets svar, men det verkar faktiskt inte vara så. Kyrkans förskola är en verksamhet som inte bara delvis påminner om den kommunala förskolan. I anvisningar för kyrkans småbarnsskola heter det: ”Verksamheten avser att främja hela personlighetsutvecklingen, i socialt, emotionellt, intellektuellt och motoriskt avseende i enlighet med den moderna förskolepedagogikens helhetssyn på barnet.” Man använder förskolans pedagogiska metoder. Verksamheten skall ledas av examinerad förskollärare med för denna verksamhet kompletterande utbildning i religionspedagogik. När det gäller lokaler och utrustning följer man noga socialstyrelsens råd och anvisningar. Antalet veckotimmar är detsamma som i kommunal förskola. Den kyrkliga förskolan är ett gott alternativ. Den kan omöjligt ses som enbart kompletterande verksamhet. Den har också den speciella inriktning som församlingsstyrelselagen kräver. Kristen barnverksamhet, som längre tillbaka egentligen bara bedrevs i form av söndagsskola, har mer och mer kommit att omfatta även verksamhet under vardagar. Församlingens ansvar för de döpta barnen kan de för församlingslivet ansvariga icke avhända sig, enligt församlingsstyrelselagen. När det gäller ansvaret för barnens kristna fostran som åvilar föräldrar, faddrar om sådana finns och församling, har det kanske blivit en viss förskjutning från hem till församling av delvis den anledningen att fler föräldrar anser sig behöva större hjälp och stöd än tidigare. I barnverksamheten görs barnen förtrogna med det bibliska budskapet, kristna normer och värderingar på ett för deras mognadsstadium anpassat sätt. Här gäller inte minst svar på alla frågor som ställs under några timmars daglig samvaro. De föräldrar som haft möjlighet att välja en kristen förskola för sina barn vet att barnen där får svar på sina frågor av en ledare som är väl förtrogen med kristen tro. Det har sin betydelse inte minst när det gäller frågor om liv och död som faktiskt är ganska vanliga bland barn. Vi har tyvärr inte på långt när kristna förskolor i alla församlingar. Det är ungefär 2 700 barn — den färskaste siffra som jag har kunnat få tag i — i 155 grupper med 107 examinerade förskollärare inom svenska kyrkan. Det är dessa och andra kristna förskolor samt deras framtida möjligheter som jag och många andra ledamöter tillsammans med dem som skrivit sina namn på namnlistorna vill värna om. Att räkna med att barn som går i kommunal förskola skall orka med också en kompletterande verksamhet i församlingens regi kan inte vara realistiskt. Jag har inga expertutlåtanden utan grundar min uppfattning helt på egna erfarenheter av vad ett vanligt barn orkar med — egna barn, barnbarn och barn i min närhet. Efter tre timmar i en grupp på kanske 20 barn skall barnet hämtas hem, äta och sedan vandra vidare till en ny grupp på kanske 15—20 barn för ytterligare ett par timmars verksamhet. Jag är mamma och som sådan betecknar jag det varken som barnvänligt eller föräldravänligt och inte heller nödvändigt där kristen förskola finns. Det borde finnas goda utsikter att man på det kommunala planet ser på den kristna förskolan som ett fullvärdigt alternativ och icke som en konkurrerande verksamhet och vice versa. Det framgår av utskottsbetänkandet att skyldigheten för kommunerna att bereda alla sexåringar plats i förskola inte medför någon begränsning för församlingar att inom ramen för sin kompetens driva förskoleverksamhet, inte heller för andra trossamfund vare sig när det gäller den tidsmässiga förläggningen eller i annat avseende. Detta är betydligt klarare besked än man kan utläsa av propositionen. Ytterligare är detta förtydligat i reservationen 3, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Jag har ett behov av att allra först be herr talmannen om ursäkt för att jag går upp i debatten efter att tidigare ha strukit mitt namn från talarlistan. Samtidigt ber jag att få uttrycka min tacksamhet för att herr talmannen alltid är tålmodig med oss.

Den bygger i det mesta på 1968 års barnstugeutrednings förslag. Det är inte så märkvärdigt i och för sig om det råder delade meningar om delar av förslaget — sådant som rör utbyggnadens utformning, tidsplaner i viss mån, innehållet i det kommunala ansvaret, ekonomiska och materiella resursers tillgänglighet, huvudmannaskapet, benämningsfrågor m.m. Jag tänker inte, herr talman, uppehålla mig vid de frågorna, utan jag vill bara ta upp några spridda synpunkter. Det finns väl inte någon samhällsverksamhet som kommer till för sin egen skull — åtminstone är min förhoppning att det är på det sättet — utan den kommer till för deras skull som behöver den. Statsrådet Odhnoff inledde sina direktiv till barnstugeutredningen 1968 med ett par meningar som jag gärna vill citera. Den första lyder: ”Ansvaret för barnens fostran, tillsyn och vård vilar i första hand på hemmet.” Det står som inledning till direktiven. Jag tror att det efter debatten i dag finns anledning att erinra om det.

Vi hade i utredningen ett ganska detaljrikt och genomarbetat förslag till föräldrautbildning också. Jag instämmer helt i uppfattningen hos de motionärer som starkt har understrukit föräldrautbildningens betydelse. Det är litet tråkigt att propositionen inte tog upp vårt förslag i den delen, för det hade varit väsentligt. Vi måste fram ganska snabbt på det här området om förskolan skall uppfylla sitt syfte och om man verkligen skall få till stånd det eftersträvade samarbetet mellan förskolan och föräldrarna. Jag är glad åt socialutskottets mycket kraftiga understrykande av att föräldrautbildningen utan dröjsmål skall bli föremål för en övergripande utredning. Man kan fråga sig varför det skulle behövas så mycket utbildning för att vara förälder. Jag som inte har lyckan av att vara förälder har verkligen förstått att det behövs utbildning på det området!

Jag vet att det här ordet fostran nästan har blivit ett fult ord. Men om jag i det ordet lägger in just vad barnstugeutredningen kallar för det övergripande målet kanske jag kan bli förstådd. Med det övergripande målet menas alltså att förskolan skall sträva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga betingelser att rikt och mångsidigt utveckla sina tankeoch känslomässiga tillgångar. Det är vad jag kallar för ett fostrans program i mycket vid mening, och här krävs det sannerligen samverkan. Jag har i dag hört att det under debatten klagats på att man inte har fått ta ställning till innehållet i den utbyggda förskola som föreslagits utan bara till själva ramen.

Det är bra att det i dag så starkt har betonats betydelsen av vad jag kanske skulle vilja kalla inrevärldsorienteringen, om jag inte blir missförstådd.

Det har självklart föräldrar rätt att begära. Vare sig de är kristna, muslimer eller ateister är det hela tiden en fråga om det som man på ett religiöst språk kanske skulle kalla för en människas inre tillväxt. Det är, tycker jag, ett märkligt intresse som i debatten i dag har knutits till den frågan. Och det är värdefullt att det har skett. Livsåskådningsfrågor liksom barnets ofta konkreta upplevelser av liv och död som fru Swartz nyss talade om — frågor om hur Gud ser ut och sådant — måste bemötas öppet och positivt av de människor som barnet möter i förskolan. Barnet förstår, kanske bättre än den vuxne tror, att det kommer med frågor som är besvärliga att besvara. Man får inte bara försöka komma undan frågorna. Detta är naturligtvis en väldigt viktig del av allt det som rör barnet. Vi har uppfattat den här uppgiften så att detta är någonting som i hög grad skall beaktas i samband med reformerandet av personalutbildningen för förskolan. Utskottet har i sin skrivning varit inne på detta, och jag tror också att utskottet alldeles riktigt har beskrivit hur det arbetet måste gå till.

Det är väl något som vi alla har anledning att fundera över i samband med olika arbetsuppgifter som vi sysslar med, inte minst i det här huset. Det rör sig ofta om frågor på andra områden — det gäller ekonomiska frågor, det gäller kanske arbetstidsfrågor där problemen måste lösas på ett annat sätt än vi hittills har gjort, om dessa förutsättningar skall kunna ges föräldrarna. Bland det viktigaste i den proposition som vi skall ta ställning till är någonting alldeles nytt, nämligen att vi skall få en lag om förskoleverksamhet. Det har vi inte haft förut. Skollagar har vi haft men ingen lag om förskoleverksamhet. Det är egentligen ingen i dag som har strukit under detta, och därför vill jag gärna göra det. Jag tycker det är väsentligt att den lagen kommer till. Den är viktig. Den spikar bl.a. kommunernas skyldighet att tillhandahålla förskoleplatser för alla sexåringar och att planera för och kanske steg för steg kunna förverkliga utbyggnaden så att förskoleverksamheten kan omfatta även yngre barn. Det är litet beklagligt att barnstugeutredningens utformning av detta lagförslag inte bara formellt utan också i vissa hänseenden innehållsmässigt har stuvats om i propositionen. Låt mig ge ett par exempel — ett par saker som givit anledning till debatt här i dag. De tre orden ”så långt möjligt” som står i 5 och 8 §§ i lag om förskoleverksamhet och som har kritiserats i ett par reservationer finns inte med i barnstugeutredningens förslag till lag om förskoleverksamhet. De har kommit till i propositionen. Jag kan förstå om man från Kungl. Maj:ts sida har känt sig nödsakad att föra in den här lilla reservationen. Det är en reservation som naturligtvis vill gardera både staten och, inte minst, kommunerna. Det är svårt att säga att vi skall omedelbart, när vi vet att kanske framför allt de personella resurserna icke finns. De ekonomiska är väl inte helt lättillgängliga heller, föreställer jag mig. Det är en resursfråga. Jag har tolkat det på det sättet. Det är ett annat uttryck som också har förändrats. Det har man kanske inte heller lagt märke till, men det är inte helt betydelselöst.

Här är kanske den väsentligaste förändringen. Man har ju också märkt att just det att detta togs bort kanske har blivit huvudinnehållet i debatten i dag. Propositionen talar i stället om kompletterande förskoleverksamhet och drar betydligt snävare gränser och är, som jag ser det, betydligt mindre tolerant i fråga om vad som får räknas dit. Eftersom propositionen har följt barnstugeutredningens förslag till benämningen allmän förskola och inte obligatorisk, så borde den på ett helt annat sätt än som har skett kunnat acceptera också enskild förskola på — naturligtvis — bestämda villkor. Jag tror att man därmed skulle ha kunnat undvika den beskyllning för ett förskolemonopol som man har sett rätt mycket av på senare tid i den allmänna debatten. Förskolemonopolet är väl något som man, kanske med all rätt, speciellt kritiserat — det har vi hört mycket av i dag — just från kyrkliga församlingars, andra trossamfunds och ideella organisationers sida. Det är möjligt att det skulle kunna gå att komma fram på en annan väg. Sista ordet behöver väl inte nödvändigtvis vara sagt i den här frågan. Över huvud taget är utbyggnaden av förskoleverksamheten en sådan väsentlig sak i dagens samhälle att vi är tvungna att räkna med att förändringar i utbyggnadens form måste kunna successivt företas. Det är värdefullt att både proposition, motioner och utskottsbetänkande ger uttryck för ett starkt kvalitetskrav. De har kvalitetskravet som riktmärke för förskolans utbyggnad. Det är klart att det hade varit bra om man redan från början hade kunnat få grupper med ett mindre antal barn att arbeta med eller att man hade kunnat sätta in mer personal — det hade haft samma effekt. Jag tycker att det förslag som föreligger är acceptabelt i utbyggnadsskedet. Jag har återigen, när jag läst det, bedömt barngruppernas storlek som en resursfråga och inte på något sätt som en trosfråga. Om man nu faller för det som i och för sig är riktigt, nämligen att det inte bör vara så många barn i gruppen när de måste vara tillsammans med nya vuxna ideligen, har man kanske glömt att den här kostnadsfrågan blir rätt betydelsefull för kommunerna. Slår man vakt om de kommunala möjligheterna får man vara litet försiktig i sina krav i dag när det gäller barngruppernas storlek. Det hade väl också på andra sätt kunnat vara bra, föreställer jag mig, om man hade kunnat ta litet snabbare steg framåt. Men, herr talman, ett steg måste ju, som jag förstår, detta representera. Jag vill bara för min del uttrycka den förhoppningen att vare sig vi haft den ena eller den andra uppfattningen om det här förslagets livsduglighet, så skall det uppfattas som ett steg, och ett steg måste ju följas av flera, herr talman, om det till slut skall bli en rörelse framåt.

Herr talman! Jag skall tillstå att jag länge hade den förhoppningen när justitieutskottet behandlade motionen 607 om brottsbalkens regelsystem att vi skulle kunna nå enighet. Det är en fråga som vi har behandlat tidigare. När justitieutskottet behandlade den 1971 skrev utskottet faktiskt att det kunde finnas skäl att inom kort göra en allmän översyn av brottspåföljderna och i ett större sammanhang överväga riktlinjerna för den framtida kriminalpolitiken. Men i år har utskottsmajoriteten skrivit 135 att utskottet finner ”att anledning nu saknas för riksdagen att ta initiativ till en utredning med de vittomfattande uppgifter som anges i motionen”. Jag tror emellertid att man inte skall förstora åsiktsskillnaderna mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Vi konstaterar på ömse håll att den snabba samhällsutvecklingen har medfört att åtskilliga av de värderingar som låg bakom brottsbalkens regelsystem redan nu framstår som i viss mån föråldrade. Det tycker jag är ett riktigt konstaterande. Under de senaste åren har vi här i landet haft en intensiv kriminalpolitisk debatt. Å ena sidan har vi med justitiedepartementes bistånd fått en flora av nya straffbestämmelser, som dock i allmänhet avser brott som riktar sig mot det allmänna. Å andra sidan har frihetsstraffet ställts under diskussion i den allmänna debatten, och man har på sina håll ifrågasatt om vi över huvud taget skall ha frihetsstraffet kvar. Men vi har också olika detaljfrågor, som jag menar bör övervägas i ett större sammanhang. Å ena sidan har vi fått straffskärpningar när det gäller den grövre brottsligheten, och å andra sidan har det varit en tendens till avkriminalisering av smärre förseelser. När det gäller den internationella terrorismen har vi fått en utveckling som i sig skulle motivera att vi såg över vissa av brottsbalkens regler. Den kriminalvårdsreform med den nya organisationen av våra anstalter, som riksdagen tog ställning till i våras, skulle också motivera att vi får en översyn av bestämmelserna om ungdomsfängelse, internering o.d. Det är inte obekant för kammarens ledamöter att man på sina håll också diskuterar de tidsobestämda straffens vara eller inte vara. Jag har velat nämna detta för att för kammarens ledamöter förklara varför jag och mina medreservanter anser att tiden nu bör vara inne att göra en värdering och sammanvägning av dessa olika frågor och därmed åstadkomma en någorlunda fastlagd och entydig kriminalpolitik. Utskottsmajoriteten hänvisar till alla utredningar som arbetar inom olika delområden och säger att det är onödigt att föregripa deras resultat. Men det är utredningar på olika specialområden, och det är inget svar på begäran i motionen om en sammanvägning och en gemensam syn på vår kriminalpolitik. Jag tycker inte att det är för mycket begärt att riksdagen ger sin mening till känna i dessa frågor i stället för att sitta passiv och räkna med att Kungl. Maj:t så småningom skall ta ett initiativ. I den reservation som är fogad till utskottets betänkande hemställer vi därför att riksdagen till Kungl. Maj:t som sin mening skall ge till känna att en översyn av brottsbalken är angelägen, även om en utredning inte behöver tillsättas omgående. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Den fråga vi nu diskuterar är förvisso inte ny. Det påpekade också fru Kristensson i sitt anförande. Vi behandlade senast ett likartat yrkande år 1971.

Vi menade också 1971 att de gångna årens erfarenhet visade att Kungl. Maj:t hade sin uppmärksamhet oavlåtligt riktad på dessa problem och att detta också har satt spår i form av ny lagstiftning på många viktiga områden. Det pågår ett mycket omfattande utredningsarbete på olika avsnitt av detta område. Vi har i betänkandet också redovisat en hel del av de utredningar som arbetar eller som redan avsatt spår i form av betänkanden som är under övervägande. Utskottet fann 1971 inte skäl att tillstyrka motionen, och riksdagen följde utskottets förslag. Jag är en smula förvånad över den reservation som föreligger i dag; i sak är vi egentligen inte oeniga. Vi tycks också vara ense om att det för dagen inte är alldeles aktuellt att tillsätta en utredning. Reservanterna medger själva att man på vissa avsnitt måste avvakta resultaten av pågående utredningar. Jag skulle vilja hänvisa till alla de utredningar som vi har visat på i betänkandet. T. ex. den principiellt så betydelsefulla utredningen som 1971 tillsattes om påföljdssystemet när det gäller behandling av psykiskt avvikande belyser utmärkt väl att vi behöver kartlägga en rad områden innan vi kan sätta i gång en omfattande utredning av det slag som fru Kristensson efterlyser. Reservanterna säger själva att den utredning de föreslår kommer att bli mycket omfattande och tidsödande. Därför säger vi oss att det kanske är bättre att vi fortsätter på den väg som vi nu slagit in på, nämligen att göra delreformer som verkligen för frågan framåt, i stället för att förpuppa ärendet i en mastodontutredning som inte på många år kan leda till något resultat. Gamla strafflagberedningen, som arbetade i ett par decennier eller mera, är ett avskräckande exempel. När vi förde den nya brottsbalken i hamn kunde man också konstatera att det egentligen inte var någonting nytt som genomfördes utan att det var en kodifiering av allt det som utförts under tiden som utredningen arbetat. Det är väl inte det vi eftertraktar. Eftersom vi sedan riksdagen 1971 och även tidigare uttalat att man så småningom behöver en sådan här översyn, finner jag det litet egendomligt att nu behöva upprepa detta år 1973 under påpekande att vi nu kommit litet närmare den tidpunkt då det borde ske. Det är klart att 1973 ligger närmare än 1971. Kanske skulle man också i viss mån kunna säga att situationen i dag är sådan, att tidpunkten något avlägsnat sig. Åtminstone menar vi i utskottsmajoriteten att sedan dess många betydelsefulla lagförslag förts igenom och att de utredningar, som pågår, pekar i den riktningen. Det är alltså tillkomsten av det brottsförebyggande rådet som gör att vi nu inte finner det önskvärt att uttala oss principiellt för att utredningen skulle vara nära förestående. Det råd, som officiellt skall träda i verksamhet i juli nästa år men som de facto redan börjat förbereda sin verksamhet, bör få tid att överblicka det verksamhetsområde det skall ha att penetrera och då självt komma fram till en uppfattning om vad som behöver ske innan riksdagen gör ett uttalande. Egentligen är vi ganska överens om att det så småningom skall bli en utredning, men jag tycker inte att det är nödvändigt att Kungl. Maj:t än en gång skall ges till känna vad riksdagen tycker i det avseendet. Jag förutsätter att när riksdagen en gång gjort ett uttalande, står detta fast till dess att riksdagen fattar ett annat beslut, även om det går ganska kvickt att nu för tiden ändra uppfattning. Jag skulle vilja råda fru Kristensson att komma tillbaka nästa gång och då tala om när exakt hon vill att denna utredning skall tillsättas och inte ange en ungefärlig tidpunkt, för det är verkligen inget initiativ att tala om. Jag ber alltså att få yrka bifall till vad utskottet har föreslagit.